Fru talman! Erik Andersson har frågat mig hur jag ser på vallöften och om jag har gjort ställningstagandet att vallöftet om bensinskatten och/eller andra vallöften är förhandlingsbara eller om de ska betraktas som just löften. Socialdemokraterna gick till val 2014 med en tydlig politik. Men efter åtta år med den förra regeringens stora ofinansierade skattesänkningar var verkligheten krass. Det var underskott i statens finanser, en arbetslöshet som bitit sig fast på höga nivåer och rekordlåga resultat i skolan. Vi vann valet för att vi lovade att förändra detta. Men vi var också tydliga med att Sverige behöver en stabil och handlingskraftig regering. Vi var tydliga med att vi var beredda att samarbeta med andra för att uppnå detta. Samarbete betyder att man får ge och ta. Regeringen har nu påbörjat ett omfattande reformarbete för att möta de samhällsutmaningar som Sverige står inför. Vi ser nu stora förändringar i vår omvärld, och politiken måste anpassas till verkligheten. Till utmaningarna med arbetslösheten, skolan och klimatet måste vi också lägga utmaningen med de många människor som är på flykt. Regeringen tar Sveriges utmaningar på allvar, och vi kommer under mandatperioden att ta krafttag för att vända utvecklingen. Hårt arbete ligger framför oss. En ansvarsfull och långsiktigt hållbar ekonomisk politik är grunden. Ordning och reda i de offentliga finanserna är en förutsättning för fler jobb och en hållbar finansiering av välfärden. Så bygger vi ett Sverige att vara stolta över.
Fru talman! Nu ska jag klaga lite mer på regeringens politik. Det är det som är vår uppgift, även om finansministern kanske inte tycker om det. Omkring den 16 augusti 2014 uttalade finansministern att det är jättedyrt att tanka bensin. Det är jättedyrt som det är, och vi ser inget behov av att höja bensinskatten, menade hon. Jag tror att just detta var en av de frågor som gjorde att många väljare i Sverige kunde tänka sig att lägga sin röst på Socialdemokraterna, inte minst personer som bor ute på vår landsbygd och som inte har några alternativ. Det finns i princip ingen tunnelbana utanför Stockholms stads gränser. Det finns bussar som går en eller möjligtvis två gånger om dagen, men för många är det livsnödvändigt att ha bil för att åka till affären, dagis eller arbetet. Det här uttalandet gjordes tre veckor före valet. Det är nästan så att man tror att finansministern inte längre tycker att det är dyrt att tanka bensin. Hon har tidigare sagt att bensinpriset är så lågt att man skulle kunna höja skatten. När man sedan har frågat om skatten kommer att sänkas om oljemarknadspriset och därmed också bensinpriset går upp har man inte fått något löfte om det. Det är inte bara bensin och diesel som blir dyrare. Det är även skatten på biodrivmedel som kommer att bli dyrare. Som väljare kan man undra: Hur tänkte regeringen? Hur tänkte Socialdemokraterna? Nu kommer vi att få ungefär 150 miljarder i högre skatter. Jag tror att i grunden förstår svenska folket att man måste kompromissa. Men i den här frågan var det så tydligt att Socialdemokraterna inte skulle höja bensinskatten, och den drabbar så pass många. Jag tror att det är viktigt att man håller sina vallöften. Det måste ju vara den största målsättning som man har som förtroendevald, för den post man sitter på är verkligen ett förtroende, ett mandat, som man har fått av svenska folket. Jag har noterat i olika debatter med finansministern att hon oftast skyller på den tidigare regeringen och att hon säger att hon har tagit över ett land som var i ekonomiskt moras. Men sanningen är att det inte går att lura Sveriges riksdag, och det går inte att lura det svenska folket. Statsskulden var ungefär 40 procent av bnp 2006, och nu är den 35 procent av bnp. Finansministern tog alltså inte över ett land i konkurs. Det vi är oroliga för nu är hur effekten av alla höjda skatter inklusive bensinskatten kommer att drabba landets ekonomiska stabilitet i fortsättningen. Det blir inte lättare att börja arbeta, men det blir lättare att få gå på bidrag. Det är det här som vi klagar på. I efterhand kan vi konstatera att de allra flesta nog tycker att jag har rätt i det jag säger med tanke på att Socialdemokraterna nu har de lägsta opinionssiffrorna i mannaminne.
Fru talman! Erik Andersson antydde att jag inte skulle gilla att ni klagar på politiken. Tvärtom, Erik Andersson! Jag tycker att det är otroligt roligt att få alla de här interpellationerna från alla moderata riksdagsledamöter som lägger så många timmar på detta trots att de har hundraprocentig marginaleffekt för varje timme de står här och lika gärna, ekonomiskt sett, skulle kunna vara ute och spela golf. Jag uppskattar ert engagemang, och jag tycker att det är roligt att vara här och debattera med er. Däremot är det uppenbart att den här interpellationen, som ju handlar om löften, skrevs innan Moderaterna valde att bryta decemberöverenskommelsen. Jag antar att det känns ganska pinsamt för en moderat att stå och debattera detta, så jag erbjuder Erik Andersson möjligheten att vi avslutar interpellationsdebatten här och nu.

Fru talman! Jag begrep inte exakt vad finansministern menade. Jag kände nästan att det var lite oförskämt att säga som hon gjorde. Nu diskuterar vi regeringens förda politik med höjda skatter på bensin, och så drar du in decemberöverenskommelsen som Kristdemokraternas riksting valde att säga upp. Det är inte så konstigt att fyra allianspartier agerar gemensamt. Det är inget mer med det. Om man tankar en liter bensin består 60 procent av det man betalar av skatt. Det är alltså energiskatt, koldioxidskatt och moms. 60 procent. Det anser finansministern är alldeles för lite, så nu ska vi få betala ännu mer skatt på bensin, diesel och biodrivmedel. Som lök på laxen har du även beslutat om en extra uppräkning och indexering av den här skatten. Det gäller även biodrivmedel. Mitt bekymmer är att hela landsbygden måste leva. Hela Sverige ska leva. Det kommer inte att löna sig att ta sig till ett arbete om man inte bor där det finns kollektiva färdmedel. Det är nästan uppenbart att Magdalena Andersson vill att folk ska sitta hemma och inte gå till jobbet utan i stället gå på bidrag.

Fru talman! Erik Andersson sa att interpellationen handlar om bensinskatten, men den handlar huvudsakligen om löften. Därför erbjöd jag Erik Andersson att slippa det pinsamma i att tala om löften veckan efter att Moderaterna valde att bryta decemberöverenskommelsen. Det var något ganska unikt som hände i svensk politik när Moderaterna för en och en halv vecka sedan valde att bryta decemberöverenskommelsen. Det var ett handslag mellan sex partier i riksdagen om en överenskommelse som skulle gälla i åtta år. Efter bara tio månader hade Moderaterna ändrat sig och valde att bryta detta löfte. Dessutom har Moderaterna efter det inte kunnat ge besked om hur de avser att agera i budgetomröstningen. Budgeten är ju framtagen utifrån den överenskommelse och det handslag som gällde när vi arbetade fram den. Tala om löftesbrott! Därför tänkte jag att det kanske var bättre för Erik Andersson att slippa plågas av detta i riksdagens talarstol.

Fru talman! Jag anser att finansministern sitter på väldigt höga hästar när hon talar om löftesbrott. Tre veckor innan valet sa finansministern att man inte skulle höja bensinskatten och att det redan var jättedyrt att tanka. Decemberöverenskommelsen var ett löfte mellan olika partier. Det finansministern har gjort är att svika sitt löfte till svenska folket genom att gång på gång föra en så dålig politik att decemberöverenskommelsen sprack på KD:s riksting. Det kallar jag löftesbrott. Om inte finansministern och regeringen hade fört en så dålig politik hade decemberöverenskommelsen möjligtvis funnits kvar. Men jag tror att svenska folket har fått nog, och opinionsundersökningarna visar att förtroendet för regeringen är botten och riktigt uselt.
Fru talman! När vi nu talar om hästar tror jag att Erik Andersson just trillade av den höga häst han satt på. I valrörelsen lovade nämligen Moderaterna ett skattesänkarstopp. Men vad händer när Erik Andersson och de andra moderaterna lägger fram en budgetmotion i riksdagen? Jo, då är det största i den budgetmotionen ett sjätte jobbskatteavdrag. Det är precis den politik som Moderaterna dyrt och heligt lovade i valrörelsen att de inte skulle föra under denna mandatperiod. När Erik Andersson säger att decemberöverenskommelsen bröts på grund av det som hände på KD:s riksting blir jag förfärad. Är det så att Moderaterna, som gör anspråk på att vara ett statsbärande parti, låter sig styras av champagneskrålande KDU-ungdomar? Är det så att den person som gör anspråk på att vara statsministerkandidat låter sig styras av ungdomarna i KDU? Det är förskräckligt.